Herr talman! Jag ifrågasätter om arbetsmarknadsministern verkligen har kommunal erfarenhet av problemen i sådana glesbygdsområden som det här är fråga om i högre grad än vi som bor där och har brottats med dessa problem i många år. Det är för att bredda möjligheterna till sysselsättning som vi kräver att dessa kommuner skall förklaras som temporärt stödområde. Det är för att dra till länet ytterligare sysselsättningstillfällen inom olika näringar. Det arbetas nu febrilt i de norra delarna av Kalmar län. I Västerviks kommun har länsstyrelsen startat ett projekt för att stödja näringslivet, och då skulle en sådan här åtgärd vara ett effektivt medel för att hjälpa länet att få ytterligare sysselsättningsmöjligheter, en mer differentierad näringslivsstruktur till länet. Ett beslut om temporärt stödområde skulle i det fallet vara till stor hjälp.
Herr talman! Det är inte alltid nödvändigt att leva mitt i problemen för att förstå dem och ha fantasi nog att bidra till konstruktiva lösningar. Ett sådant exempel är det s.k. tvillingprojektet mellan Järfälla kommun och Söderhamns kommun.
Herr talman! Naturligtvis kan jag instämma i det arbetsmarknadsministern sade nu senast.

Herr talman! Östra Smålands-projektet som jag nämnde är ett sådant exempel på konkreta insatser. Jag upprepar att sådana investeringar som bidrar till att bredda arbetsmarknaden, t.ex. med kompetensindustri inom tjänstesektorn, kan bidra till att båda parter i en tvåförsörjarfamilj kan finna utkomst på arbetsmarknaden. Det är sådana investeringar och sådana insatser som jag är beredd att ställa mig bakom och arbeta för. Regeringen har inte alls lämnat och kommer inte att lämna kommunerna i norra Kalmar län i sticket.
Herr talman! Jag tror arbetsmarknadsministern på hennes ord i detta fall. Finns det någon mening bakom de orden, väntar vi oss i Kalmar län en annan politik från regeringen än den vi har sett de senaste åren.

Margé Ingvardsson har frågat arbetsmarknadsministern om Sverige undersöker förekomsten av barnarbete i de länder som utför leveranser till vår offentliga sektor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ansvarar för upphandlingsfrågor för statsförvaltningen, varför frågan har överlämnats till mig. Regler för de statliga myndigheternas upphandling anges i upphandlingsförordningen. Vissa myndigheter omfattas också av förordningen om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling. Inom ramen för dessa bestämmelser får svenska statliga myndigheter köpa de varor som får säljas på den svenska marknaden. Det finns således inga regler som ålägger de statliga myndigheterna att undersöka förekomsten av t.ex. barnarbete i de länder som utför leveranser till staten. Inom den kommunala och landstingskommunala delen av den offentliga sektorn utgör upphandlingsfrågorna en del av den kommunala självbestämmanderätten. Det finns således ingen lagstiftning på detta område. De kommunala upphandlingsreglementena innehåller emellertid i princip samma bestämmelser som gäller för statlig upphandling. Regeringen tar avstånd från utnyttjandet av barnarbetskraft i alla dess former. Enligt min uppfattning är dock inte ändrade regler för den svenska statliga upphandlingen någon lösning på det allvarliga problem som ett utbrett barnarbete utgör. Sverige bör i stället fortsätta att aktivt verka t.ex. inom FN, GATT och ILO för att den vägen komma närmare en lösning på problemet med barnarbete.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det finns i dag ungefär 150 miljoner barnarbetare i världen, och merparten av dem finns i utvecklingsländerna. Barnarbetare får ingen chans att gå i skolan, och vi vet att barnarbete är oerhört skadligt för barnens hälsa. De har oftast både tunga och farliga arbeten. I Sverige tar vi helt klart avstånd från utnyttjande av barnarbetskraft. Men är det inte då stötande att vi inte har synpunkter på att det kanske är barn som syr bl.a. kläder till vår offentliga sektor? Indirekt — tycker jag - tjänar vi på u-ländernas barnarbete. En sjukhusrock som en åttaåring i Bangladesh syr åt svensk sjukvård kostar bara hälften av vad den skulle kosta om vi lät sy den här hemma. Det känns som ett tyst bejakande av barnarbetet när vi för att handla så billigt som möjligt inte frågar efter om det är barn som utför arbetet. Jag förstår att det kan vara ett problem att utföra en kontroll, men Sverige har som kund möjlighet att ställa krav när man skall göra en upphandling. Ett minimikrav vore väl ändå att arbetet inte får utföras av barn. Jag vill fråga om statsrådet är beredd att medverka till att vi får en socialklausul när det gäller normerna för den statliga upphandlingen. Som framgår av svaret är den statliga upphandlingen också vägledande för den övriga offentliga upphandlingen.

Herr talman! Margé Ingvardsson efterlyste insatser för att i de här sammanhangen åstadkomma vad hon kallade en socialklausul. Att så bör ske är också regeringens uppfattning. Det kommer konkret till uttryck bl.a. i regeringens uppträdande i GATT. Låt mig erinra om att Sverige sedan lång tid har verkat för att just en socialklausul skall föras in i det allmänna tulloch handelsavtalet. En sådan socialklausul skulle innehålla regler om arbetsvillkor, t.ex. stadga minimiålder för arbete, och ge möjlighet — det är viktigt — till handelspolitiska sanktioner vid brott mot dessa regler. Sveriges inställning som den har kommit till uttryck genom vårt uppträdande i GATT delas nu av flera länder men inte av tillräckligt många för att tanken på en socialklausul skall kunna förverkligas. Regeringen kommer att fortsätta att verka för att allt fler länder skall inse frågans vikt. Vårt mål förblir att regler om arbetsvillkor skall föras in i GATT. Därvid är målet just det som Margö Ingvardsson efterlyste, en socialklausul.
Herr talman! Jag tackar statsrådet också för det svaret. Men då är min fråga: Vad gör vi i väntan på att vi får till stånd en sådan socialklausul?

Herr talman! Den upphandling som Margö Ingvardsson här har använt som exempel är en landstingsupphandling. Precis som Margé Ingvardsson sagt i det här meningsutbytet är det då landstingen som har att svara för besluten om var denna upphandling skall ske. Landstingen är demokratiska församlingar. Den bästa garantin för att denna upphandling sker på ett sådant sätt att den är förenlig med exempelvis regeringens uppfattning om och syn på barnarbete är just en öppen och tydlig debatt i de demokratiska församlingar — i det här fallet landstingen — som ytterst svarar för besluten om upphandling. Under tiden driver regeringen inom FN:s ram, inom GATT:s ram och inom ILO:s ram sitt arbete vidare för att så effektivt som möjligt få stopp på barnarbetet. Det är vår uppfattning om hur vi bäst och snabbast löser detta upprörande problem.
Herr talman! Det är riktigt att min konkreta fråga härstammar från landstingens upphandling. Men enligt vad jag har förstått av svaret kontrollerar vi inte heller om den statliga upphandlingen sker i länder där det förekommer barnarbete. Visserligen är det så att landsting och kommuner själva bestämmer, men regeringen har ju ändå ett övergripande ansvar — det är därför vi har ett civildepartement och ministrar inom det området. Eftersom det förekommer även statlig upphandling vill jag fråga ministern om han är beredd att omedelbart se till att den statliga upphandlingen inte sker i länder där det förekommer barnarbete, trots att vi ännu inte har beslut om några socialklausuler i upphandlingsavtalen.
Herr talman! Den statliga upphandlingen följer regler och regelverk som jag redovisat i mitt första svar. Myndigheterna har att självständigt tillämpa dessa regler. Vad vi nu diskuterar är tillägg till dessa regler. Jag skulle här och nu vilja nöja mig med att konstatera att en självständig myndighet inte bara med uppmärksamhet följer de regler som är fastlagda; den följer också med uppmärksamhet de allmänna uttalanden som görs och den allmänna inställning som kommer till uttryck från olika delar av statsmakten, exempelvis vid en sådan här frågestund.
Herr talman! Om jag har förstått saken rätt styrs vår offentliga upphandling främst av priset, kvaliteten och leveransförhållandena. Om ministern inte anser sig ha möjlighet att ingripa direkt är det då oerhört viktigt att vi säger ifrån att det är nödvändigt att all offentlig upphandling bedöms med utgångspunkt i om det förekommer barnarbete eller inte i länderna i fråga. Jag kommer att fortsätta att bevaka den här frågan.
Herr talman! Jag sade inledningsvis att regeringen tar bestämt avstånd från barnarbete. Jag är helt övertygad om att detta är en uppfattning som delas av hela denna riksdag till att börja med. Detta är klarlägganden som naturligtvis också våra statliga svenska myndigheter med uppmärksamhet tar del av.
Herr talman! Jag skulle då bara vilja ställa en sista fråga till statsrådet: Anser statsrådet att det finns någon möjlighet att inom en snar framtid kontrollera huruvida den här debatten har haft någon effekt, så att de självständiga myndigheterna, landstingen och kommunerna på de sätt som i dag står till buds kontrollerar förekomsten av barnarbete?

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om vilka extra stödinsatser regeringen avser att göra med anledning av den inträffade naturkatastrofen i Nicaragua. Sverige har alltsedan Somozaregimens fall lämnat ett omfattande stöd till det nicaraguanska folket. Det svenska långsiktiga utvecklingsbiståndet har ökat kraftigt under de senaste åren. Härtill kommer bistånd via enskilda svenska organisationer. Nicaragua, som redan befinner sig i en utsatt ekonomisk situation, har nu också drabbats av stor skadegörelse genom orkanen Joans verkningar. Ett femtiotal människor har dödats och hundratusentals drabbats på annat sätt. Det är naturligt att vi från svensk sida bidrar till katastrofhjälpen. Svenska hjälporganisationer, bl.a. DIAKONIA, har redan inlett hjälpinsatser som finansieras över biståndsanslaget, och jag kan meddela att svenskt katastrofbistånd till ett belopp av 15-20 milj.kr. kommer att lämnas såväl via enskilda organisationer som direkt till Nicaraguas regering.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Nicaragua är ett litet, fattigt land, som befinner sig i en utsatt ekonomisk situation, som biståndsministern sade. Det är att uttrycka det milt. I själva verket befinner sig landet i krig, kar man säga; USA för ett krig genom ombud i Nicaragua. Landet är hårt drabbat även av den amerikanska handelsblockaden. Det är också hårt drabbat av tidigare naturkatastrofer: en stor jordbävning så sent som 1972, och en omfattande torka förra året. Och nu också denna orkan! 300 000 människor har blivit hemlösa i Nicaragua. Nicaragua har en total befolkning på tre miljoner. Hela städer har jämnats med marken. Många människor har också dödats. Siffrorna skulle ha varit ännu högre om inte nicaraguanska räddningsarbetare hade gjort en enorm insats och evakuerat människor från deras bostäder. Det finns ett stort akut behov av mat, kläder och medicin. Jag är därför mycket glad för biståndsministerns svar när hon meddelar att ett svenskt katastrofbistånd kommer att ges till Nicaragua. Jag hoppas att det kommer att gå mycket snabbt, eftersom behoven är akuta. Tack för svaret!

Herr talman! Anna Horn af Rantzien har frågat utrikesministern om Sveriges regering vill stödja esterna i deras motstånd mot den planerade fosforitbrytningen i norra Estland. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Det planerade fosforitprojektet i Toolse har kritiserats kraftigt i Estland. Estlands ministerråd fattade i augusti 1987 ett beslut att stoppa projektet, åtminstone i dess dåvarande form. Vissa geologiska undersökningar har emellertid fortsatt i området. Efter vad jag erfarit förbereds nu en lag i Estland som syftar till att förklara det aktuella området för naturreservat, bl.a. med hänsyn till dess betydelse för grundvattenförsörjningen. Om denna lag kommer till stånd kan man räkna med att projektet avskrivs. En eventuell fosforitbrytning i Estland skulle få stora konsekvenser för utsläppen till Östersjön. Jag följer utvecklingen i ärendet mycket noga. Jag besökte Sovjetunionen i januari i år och tog då bl.a. upp denna fråga. Frågan hör naturligt hemma inom ramen för konventionen om Östersjöns marina miljö, den s.k. Helsingforskonventionen. I februari i år underteckna de samtliga Östersjöstater en ministerdeklaration, som bl.a. innehåller en överenskommelse om att utsläppen av närsalter, giftiga metaller och stabila organiska ämnen skall minskas med 50 9 till 1995. Alla länder skall redovisa sina nationella planer inför Helsingforskommissionens möte i februari nästa år. Jag förutsätter att Sovjetunionen uppfyller sina förpliktelser enligt Helsingforskonventionen och ministerdeklarationen. Jag fortsätter att mycket noga följa utvecklingen i detta ärende.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret, som gladde mig. Jag gläder mig över att statsrådet tydligen har tagit den här frågan till sitt hjärta. Att jag ställde frågan till utrikesministern beror på att de två frågor som jag har ställt till i dag, dels om den ekonomiska frigörelsen i Estland, dels om fosforitbrytningen, är väldigt hårt sammankopplade. Även fosforitbrytningen är ju en ekonomisk fråga. När frågorna delades upp, råkade det bli så att båda ställdes till utrikesministern. Miljöoch energiministern säger i svaret att Estlands ministerråd i augusti 1987 fattade beslut om att stoppa projektet, men jag har talat med ester som berättat att projekteringen fortfarande pågått även efter 1987 och att det funnits stor oro för att brytningen skulle komma i gång. Jag skulle också vilja ställa en följdfråga till statsrådet: Varför har egentligen frågan om projekteringen över huvud taget drivits, om Sovjetunionen vet att brytningen strider mot Helsingforskonventionen?
Herr talman! För det första vill jag säga att jag tycker inte att Anna Horn skall se det som negativt att två av regeringens medlemmar mycket aktivt följer det här arbetet. Att vi gör det beror just på att vi är medvetna om att olika frågor som vi har att bevaka hänger nära samman. För det andra vill jag säga att projektet är av gammalt datum men att vi vid ministermötet i februari i år lyckades uppnå en överenskommelse om minskning av utsläppen. Det mötet var för övrigt ett svenskt initiativ, som jag tog för två år sedan och som jag förberedde med besök i alla Östersjöländer och förhandlingar med våra motparter, däribland Sovjetunionen. Det är alltså något nytt som har tillkommit och som ger oss möjlighet att ställa krav. Det är ju uppenbart att fullföljandet av ett projekt av den här karaktären inte är förenligt med åtagandena i Helsingforskonventionen. Jag vill än en gång försäkra att jag kommer att fortsätta att mycket mycket noga följa denna fråga, med alla de konsekvenser och sammanhang i övrigt som den har med den mycket glädjande och uppmuntrande utveckling som vi nu ser i Estland och övriga baltiska stater.
Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för det beskedet. Det var inget klander jag framförde förut. Min förklaring till att jag ställde frågan till utrikesministern skall inte tas negativt. Som jag redan sagt, är jag väldigt glad över svaret och vill än en gång uttrycka min glädje över att statsrådet tar den här frågan på så stort allvar.

Herr talman! Eva Goés har frågat mig vad jag tänker göra för att förverkliga riksdagsbeslutet från år 1975, att hushållens tidningar och tidskrifter skall återanvändas samt hur skolorna skall kunna bli delaktiga i insamlandet. Återvinningsgraden för tidningar i Sverige är ca 50 96. Detta innebär att vårt land har ett av de absolut högsta återvinningstalen i världen. Insamlingen av returpapper har sedan år 1980 stadigt ökat från knappt 600 000 ton till över 800 000 ton under år 1988. Efterfrågeökningen har emellertid inte varit lika konstant och sedan år 1985 har vi ett insamlingsöverskott. Detta insamlingsöverskott håller dock på att försvinna och redan nästa år förutses ett underskott. Detta beror främst på att en ny tidningspappersmaskin, delvis baserad på returpapper, tas i bruk. Den slutsats man kan dra är alltså att återvinningsöverskotten förväntas försvinna och ersättas av underskott. Det är viktigt att öka återvinningen av papper i Sverige. I detta arbete bör även skolorna delta. Det är därför viktigt att stödja informationsoch upplysningsarbetet bland barn och ungdomar. Regeringen har, för bl.a. sådana ändamål, avsatt pengar för stöd till ideella barnoch ungdomsorganisationer och skolan. Regeringen har även avsatt resurser som ger varje län möjlighet att anställa s.k. miljöresurspersoner med uppgift att stödja och stimulera miljöundervisningen i skolan. Det är min uppfattning att insamling av t.ex. papper och miljöfarliga batterier är konkreta projekt som ligger väl i linje med regeringens ambitioner att stärka miljöarbetet i skolan.

Herr talman! Tack så mycket! Jag är mycket nöjd med svaret, att det finns ett engagemang, att det skall satsas på eleverna och på miljöresurspersoner och att vi faktiskt samlar in 50 96 av vårt papper. Det är bara det att elever som har varit i kontakt med mig och som tagit egna initiativ att samla in papper på skolan har stött på patrull. De har fått höra att det inte är lönsamt att återvinna papper. De hade själva gjort i ordning ett källarutrymme, där man skulle samla in papper, och stod där med lång näsa. Det var inte lönsamt med återanvändning! Vad de vill nu är naturligtvis att alla skolor skall delta i insamlingen av papper. Undervisningen i skolan blir inte trovärdig om inte eleverna får chans att praktiskt uppleva det som skolan skall lära ut. De har blivit uppmanade från naturvårdsverket att bli miljönärer. Jag har deras lunta här, där det står bl.a.: ”Varje år slänger vi över en miljon ton papper i avfallet. Bara varannan tidning lämnar vi till kommunens insamling. Därför importeras returpapper från utlandet, kanske helt i onödan. För av konsumtionen på 222 kilo papper per person och år, hamnar 130 kg i soporna.” När de ringde runt fick de reda på att man importerade från Tyskland för att få returpapper! Vad skall vi göra för att ge en bättre information så att allt papper kan användas, även skolornas? Jag har kontrollerat att motsvarande förhållan den inte bara gäller i Stockholms skolor utan även ute i landet. Uppmaningen = Prot. 1988/89:16 att samla in papper gäller inte i skolorna. 27 oktober 1988
Om återvinningen ar Herr talman! Det som Eva Goéäs beskriver är ett exempel på hur det Pepper definitivt inte får gå till. Jag möter sådant dess värre även på fler håll i landet. Jag brukar framhålla att kommunerna, och det är faktiskt kommunerna som har ansvar både för pappersinsamlingen och för skolorna — inte överallt sköter detta på det sätt de borde. Eva Goéäs och jag kan väl ingå en pakt om att bedriva denna propaganda runt om i landet. Det behövs. Det är inte så bra som det borde vara överallt, men det finns alla möjligheter i världen att skärpa sig. Jag har också exempel på kommuner som genom dåliga insamlingssystem försäkrar sig om att få en viss pappersfraktion i det de eldar. Det är definitivt fel. Så skall det inte vara. Sedan är det också så att de pappersbruk som köper in papper för att använda i sin produktion bedriver ett krig för att få bästa möjliga pris. I detta har de även använt fraktioner av importerat papper. Det är alltså ett utslag av hur kapitalismen fungerar i praktiken. Därför är jag glad att kunna tala om att när Hyltebruk nu får i gång den nya maskinen kommer förhållandena att ändras till återanvändningens fördel. Det tycker jag är bra.
Herr talman! Jag skall gärna ingå en pakt. För ett till tre år sedan var det mycket större insamlingsfrekvens av papper på skolorna. Men det har blivit hård press ifrån de företag som skall ta in papperet. De menar att det är dålig kvalitet, papperet är vaxat eller osorterat, det råkar ligga en katalog i pappershögen osv. Jag tror att detta är rena rama utpressningen. Vad eleverna vill är att få besked om hur de skall sortera papper. Om detta behövs borde det gå ut på anslagstavlan i TV, statens naturvårdsverk borde ligga bakom det och det borde stå i de upplysningar som kommer från statens naturvårdsverk och som uppmanar dem att bli miljönärer. Det kunde också tas upp i annat sammanhang. Kan vi från riksdagen stöta på statens naturvårdsverk och be dem lära människor i Sverige hur man sorterar papper, även i skolorna?
Herr talman! För det första vill jag tala om att just i Stockholm har man ett bra pris på det papper som går till återanvändning. Där borde det inte vara så här. För det andra vill jag berätta för Eva Goés att statens naturvårdsverk nu har ett särskilt anslag för att bedriva direkt informationsverksamhet till skolorna. Jag skall träffa ledningen för bl.a. naturvårdsverket i kväll. Jag skall tipsa dem om de praktiska informationer som här lämnats. Det är en fin sak att ha som en del av miljöundervisningen i skolan att lära 107 sig hur man skall detaljsortera soporna inkl. även olika sorter av papper. Då kunde man vinna att barnen sedan går hem och lär sina föräldrar, och då mångfaldigas effekten.
Herr talman! Det är som med bilbältena, det är barnen som påminner föräldrarna. Eleverna har upplevt att de hela tiden har stött på patrull. De har samlat in inte bara papper utan även glas. De är förtvivlade. Och detta gäller just Stockholm, där de fått beskedet att det inte är lönsamt. Det vet ju alla att det är lönsamt att återanvända. Om det inte är lönsamt är det fel i systemet, och då måste man se till att få avgifter och skatter på det som är miljöstörande. Jag hoppas att vi kan slå ett slag för detta och att eleverna skall bli nöjda med att det blir upplysning både i TV, i skolorna och i radio. Det är viktigt att vi sorterar och att inte soporna går direkt till värmeenergi. De hade nämligen också fått som svar att det är bättre att elda upp papperet i Högdalen.

Herr talman! Anders Castberger har frågat mig om regeringen snarast avser höja bilskrotningspremien. Som Anders Castberger känner till höjdes bilskrotningspremien från 300 till 500 kr. den 1 april 1988. Denna höjning är en av de åtgärder som regeringen vidtagit för att komma till rätta med problemet att bilar i ökad utsträckning avställdes i stället för skrotades. Regeringen följer utvecklingen och kommer att höja bilskrotningspremien eller vidta andra åtgärder när det visar sig nödvändigt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl så mycket för svaret på frågan. Men nu har vi alltså fått reda på att det i vart fall inte blir någon snabb och handlingskraftig insats för miljön på detta område. Det tycker jag är synd. Det är nämligen så att bilskrotpremien kan ha betydelse i minst tre fall. För det första: Bilar som är uttjänta skall tas om hand av seriösa bilskrotare och inte hamna i naturen. Det är ett klart miljöoch naturvårdsproblem. För det andra: Mer än en miljon bilar i landet är så gamla att de inte har katalytisk avgasrening och inte heller med någon reningseffekt kan utnyttja de möjligheter riksdagen beslutat om att ge dem möjligheter till, nämligen att montera katalytisk avgasrening i efterhand. För det tredje: Av trafiksäkerhetsskäl borde äldre bilar, som inte uppfyller dagens tekniska nivå, snarast utmönstras ur trafiken, utan att för den skull hamna i naturen. Bilskrotpremien har varit oförändrad i 13 år, från införandet 1975 till i våras. De 300 kr. som år 1975 skulle stimulera till en upprensning i naturen är ju ynkliga 1988. Nu säger statsrådet Birgitta Dahl att åtgärder kan komma när det visar sig nödvändigt. Då måste jag komplettera min fråga till statsrådet: Tycker verkligen inte statsrådet Birgitta Dahl att det är nödvändigt att höja bilskrotpremien nu?

Herr talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om vilka åtgärder som jag har vidtagit samt vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hindra rabies att spridas i Sverige. Lanbruksstyrelsen har ansvaret för att leda och övervaka bekämpningen av smittsamma husdjurssjukdomar. Lantbruksstyrelsen meddelar även de föreskrifter som behövs för att förebygga att det genom bl.a. införsel av djur kommer in smittsamma djursjukdomar till landet. I samband med att rabies konstaterades i Finland beslöt lantbruksstyrelsen att införa fyra månaders karantänstvång för hundar och katter som kommer från Finland. Enligt vad jag har fått veta föreligger det inte någon omedelbar fara för sjukdomsspridning till Sverige. Några särskilda bekämpningsåtgärder för vilda djur bedöms därför för närvarande inte nödvändiga. Givetvis kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga om det visar sig att sjukdomen skulle få större spridning i Finland än den nu har. Lantbruksstyrelsen har beredskap för detta. Jag följer utvecklingen med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tror tyvärr att jordbruksministern något har missbedömt riskerna eller kanske inte har tagit hotet om rabies riktigt på allvar. Rabies finns i dag i större delen av Europa, om vi nöjer oss med att se på den delen av världen. Man har i många länder försökt göra något åt spridningen av rabiessmittan, med det har visat sig att rabies tämligen konstant sprider sig ca 40-50 km per år. I dag finns rabies i sydöstra Finland och även på Kolahalvön, vilket är ett nog så stort hot. Smittspridningen sker framför allt på två vägar: via tama djur och via vilda djur. När det gäller de tama djuren är det lätt. Man har infört karantänstvång, och det är bra. Om tama djur eventuellt skulle bli smittade av rabies märker man det mycket fort. Men när det gäller de vilda djuren är problemet betydligt större. Vilda djur som är rabiessmittade kan finnas lång tid i Sverige, innan man märker någonting av det. Man kan t.ex. se på hur det var när rävskabben kom till Sverige. Det första fallet av rävskabb kom 1976, och det var just i Västerbotten. Inom loppet av några år fanns rävskabb i hela Sverige. Man lyckades inte hindra en spridning. Jag tycker därför att det vore bättre att försöka göra någonting i förebyggande syfte. Jägarna, som nu är väldigt oroliga, är också av den åsikten. De har framfört förslag bl.a. om att man skulle få öka avskjutningen av räv och mårdhund i kustlandet i Västerbotten och Norrbotten. Jag vill fråga jordbruksministern: Vore det inte bättre att göra någonting i förväg än att vänta tills vi eventuellt har rabies här?
Herr talman! Självfallet skall man göra förebyggande insatser. Det anser också jag. Mot bakgrund av vad lantbruksstyrelsen anser tror jag inte på det förslag som jägarna, och nu Maggi Mikaelsson, lägger fram. Det skulle tvärtom kunna få motsatt effekt. Om man satte i gång med en stor avskjutning av rävar i de områden som ligger nära finska gränsen skulle det kunna bli ett ekologiskt tryck från den finska sidan, så att det kom fler rävar över till Sverige. Jag tror inte att detta är en bra metod, och det tror man inte heller på lantbruksstyrelsen. Detta skulle vara att skapa ett vakuum av rävar i norra Sverige och därigenom bidra till att rävar från Finland kommer in i Sverige. Däremot tror jag att vi är helt överens om den strategi som lantbruksstyrelsen har och som måste kunna sättas in fort, om det blir en spridning i Finland av rabies. Den strategin går ut på att sätta ut vaccinbeten i naturen. Det kan också bli aktuellt att direkt vaccinera djur och att genom t.ex. veterinärmedicinska anstalten analysera misstänkt sjuka djur osv. I första hand vill vi, om spridningen i Finland blir större än den är i dag, som förebyggande åtgärd sätta i gång att lägga ut vaccinbeten i de områden som är känsliga.
Herr talman! Det som jordbruksministern säger, att det om man tillät en större avskjutning skulle uppstå ett vakuum och djur från Finland skulle komma över, är ett vanligt argument. Man menar att spridningen då skulle gå snabbare. Men lantbruksstyrelsen har faktiskt skrivit att, förutom att man skall lägga ut vaccinbeten, önskemål sannolikt kommer att finnas om en decimering av i första hand rävstammen. Det är alltså ett av de sätt som finns. Det är inte bara rävarna som utgör ett problem i detta sammanhang. Man vet också att mårdhunden troligtvis sprider rabies. Vi vet oerhört litet om mårdhundens sätt att bete sig i vår natur. Det man vet är att det finns mårdhund på Kolahalvön. Man tror att den kan vandra över till Sverige och att det är den vägen den har kommit till Sverige. Detta innebär att vi har en oerhört liten beredskap om vi skulle upptäcka rabies i Sverige i dag. Den skulle kunna finnas här, utan att vi vet om det. Jag skulle vilja fråga: Varför kan man inte vidta åtgärden att lägga ut vaccinbete redan nu i förebyggande syfte?
Herr talman! Jag menar att man skall lägga ut vaccinbete i förebyggande syfte och inte efter det att man har konstaterat att rabies skulle ha kommit till Sverige. Lantbruksstyrelsen bedömer emellertid att detta inte är någonting vi behöver göra nu. Däremot skall man självfallet gå in med de åtgärderna när myndigheterna bedömer att det är lagom att göra det, om man konstaterar en spridning av rabiessmittan. Jag vill svara ja på Maggi Mikaelssons fråga om man skall vidta förebyggande åtgärder. Men lantbruksstyrelsen bedömer inte att det finns skäl att vidta sådana åtgärder i dag.
Herr talman! Jag har också konstaterat att lantbruksstyrelsen tyvärr inte gör den bedömningen i dag. Det är kanske synd. Slutligen vill jag fråga om jordbruksministern har haft kontakt med jägarorganisationerna för att höra deras syn på saken och hur de bedömer riskerna. Från jägarhåll har man erfarenheter av hur det gick med rävskabben. Jag tror att man skall ta den oro på allvar som jägarna i framför allt Västerbotten och Norrbotten känner.
Herr talman! Lantbruksstyrelsen har kontakt med jägarna. På denna punkt finns olika meningar. Avskjutning är ingen åtgärd man skall vidta innan problemet uppstår, för då kan ett ekologiskt tryck uppstå. Det är vad man anser på lantbruksstyrelsen, och det är också min mening. Det råder här delade meningar mellan jägarna och lantbruksstyrelsen. Jag vill understryka att lantbruksstyrelsen har en hög beredskap på detta område. Det är alldeles självklart att man skall ingripa tidigt. Men man bedömer att åtgärder inte behöver vidtas : dag. Det skall vi kanske vara glada för.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att tillämpningen av skogsvårdslagen skärps på sådant sätt att ökad naturvårdshänsyn tas vid hyggesrensning före slutavverkning. Enligt skogsvårdslagen skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen vid skötseln av skog och skogsmark. Hur detta skall och kan ske framgår av skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i fråga om skogsvårdslagen. Bland föreskrifterna behandlas också hyggesrensningens tillämpning. Föreskrifterna om hänsyn till naturvårdens intressen gäller oavsett om hyggesrensningen sker före eller efter själva slutavverkningen. Men det är inte tillräckligt med föreskrifter och allmänna råd. Därför bedriver skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna en omfattande verksamhet med utbildning, information och rådgivning riktad till dem som arbetar i skogsbruket. Jag är medveten om att det inte alltid tas tillräcklig hänsyn till naturvårds intressena. Med stöd av skogsvårdslagen kan stora krav ställas på skogsägarna. Inte minst gäller det kraven på tillämpad naturvårdshänsyn. Det är viktigt att hänsyn till naturvården integreras i alla arbetsmoment, från slutavverkning till föryngringsåtgärder. För att komma till rätta med bristerna i tillämpningen av skogsvårdslagen är det nödvändigt att alla som arbetar i det praktiska skogsbruket får möjlighet att lära sig ta naturvårdshänsyn. Det är viktigt att storskogsbruket ger sådana instruktioner till sin personal. Det är också en angelägen uppgift för skogsvårdsorganisationen att bedriva utbildning och rådgivning och genom direkta kontakter med skogsägarna framhålla betydelsen av ökad naturvård.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
Det kan i för naturen känsliga områden vålla onödiga skador. Eftersom hyggesanmälan skall ske minst en månad innan slutavverkningen påbörjas, menar jag att det innan hyggesanmälan har skett inte borde få vidtas några åtgärder som kan hänföras till den planerade avverkningen. Jag tycker att hyggesrensning som sker före avverkning borde räknas in i begreppet avverkning och således inte ske innan hyggesanmälan har gjorts. När hyggesrensning sker före avverkning kan ju fall uppstå där obotliga skador inträffar i känsliga områden. Det är skador som lätt kan undvikas om samråd sker mellan dem som utför avverkningen och skogsvårdsstyrelsen. När det gäller områden som ur naturvårdssynpunkt är känsliga anser jag att största möjliga hänsyn måste tas redan från början. Egentligen är en månad före avverkning — som hyggesanmälan skall ske — alldeles för kort tid. I känsliga områden skulle fyra till fem månader vara en lagom planeringstid. 21 §iskogsvårdslagen måste få mera tyngd redan i förberedelserna för och i planeringen av hur avverkningen skall ske. Den hänsyn som enligt 21 § skall tas till naturvårdsintressen förfelas lätt om inte hänsynstagandet sker redan vid planeringen av avverkningen. Om man skall komma till rätta med hänsynstagandet till naturvården innan kalavverkningen sker, måste man på ett bättre sätt än nu kunna planera och i god tid göra hyggesanmälan. Hyggesrensning före kalavverkning borde enligt min uppfattning räknas till begreppet avverkning och således vara anmälningspliktigt.
Herr talman! Jag är överens med Ove Karlsson om att man inte i tillräcklig utsträckning tillämpar skogsvårdslagens bestämmelser. Därför krävs det mera av de åtgärder som jag nämnde i mitt svar. Det är alldeles klart att hyggesrensning skall undvikas på t.ex. lokaler med sällsynta växter. Instrumenten för att åstadkomma detta finns i skogsvårdslagen. Det är tillämpningen som behöver skärpas. Den naturvårdshänsyn som Ove Karlsson nämner skall tas vid alla skogsbruksåtgärder, även vid hyggesrensning. Det är viktigt att den här debatten sker, så att det blir klart utsagt att myndigheten kan, om inte råd och anvisningar beaktas, gå ut med föreläggande vid vite beträffande känsliga områden. Den möjligheten måste man framhålla. Den har inte använts i någon större utsträckning. Om inte skogsägarna tar tillräckliga naturvårdshänsyn med utgångspunkt i skogsvårdslagen finns möjligheten till vite. Man skall alltså icke hyggesrensa på små lokaler med sällsynta växter. Man skall undvika att hyggesrensa på berg, i kärr och myrar. Dessutom skall man lämna buskar och träd intill jordbruksmark, sjöar, vattendrag, vägar och bebyggelse, och man skall spara träd som sälg, rönn, en och därutöver även vildapel till vildbete, och man skall lämna boträd som aspar. Självfallet skall man inte hyggesrensa i närheten av t.ex. sällsynta eller hotade fåglars boträd. Det är bra att denna debatt kommer. Men jag hävdar att det är viktigt att understryka att detta handlar om vad som redan sägs i skogsvårdslagen, men att tillämpningen av den behöver skärpas.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för förtydligandet. Det gläder mig att han tar upp dessa punkter och att de kommer in i riksdagens protokoll, så att de kan fungera som råd för dem som skall tillämpa lagen. Det är glädjande att statsrådet i frågesvaret säger att det krävs utbildning. Jag är medveten om att det inte minst från Skogsarbetarförbundets sida har gjorts stora insatser för att utbilda skogsarbetarna i miljöoch naturvård. Naturligtvis skall man se till att alla som har med skogen att göra får ordentliga kunskaper. Men skall det som vi nu diskuterar ge bra resultat, måste de stora skogsbolagen ta ett större ansvar. De måste också informera sina entreprenörer. Dessa är nog stora bovar i dramat, som rör natur och miljö.

Herr talman! Åke Selberg har frågat mig vad jag ämnar vidta för åtgärder för att förbättra veterinärsituationen i Norrbottens län. Det är riktigt att veterinärsituationen i Norrbottens län är alarmerande. Lantbruksstyrelsen har ansvaret för djurens hälsooch sjukvård och är chefsmyndighet för distriktsveterinärorganisationen. Lantbruksstyrelsen har uppmärksammat problemet och arbetar, efter vad jag har fått veta, intensivt för att i samråd med berörda parter söka lösa den uppkomna situationen både på kort och på lång sikt. Bl. a. ägde ett möte rum i förra veckan mellan lantbruksstyrelsen och länsveterinären i Norrbottens län. Hos lantbruksstyrelsen bereds för närvarande olika alternativ som syftar till att förbättra arbetssituationen för distriktsveterinärerna i länet. Lantbruksstyrelsen kommer under november månad att föreslå konkreta förbättringsåtgärder.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Anledningen till min fråga är den mycket besvärliga situation som för närvarande råder inom distriktsveterinärsorganisationen i Norrbotten. Det finns naturligtvis flera orsaker till denna situation. Men en viktig orsak är den arbetssituation som veterinärerna arbetar i. För närvarande samarbetar två distriktsveterinärer om jourverksamheten. Det s.k. tvåjoursystemet är vanligt i stora delar av glesbygden och i norra Sverige. Systemet innebär att varje veterinär har jour varannan vardagsnatt och helg. Detta i sin tur innebär att man har skyldighet att ena veckan vara tillgänglig 137 av veckans 168 timmar och den andra veckan 75 timmar. Jämför man med södra Sverige, finner man att man där kan ha tillgång till 3-4 veterinärer som ingår i joursystemet. I Norrbotten finns 17 tjänster. Men man skall komma ihåg att dessa skall betjäna en fjärdedel av Sveriges yta. Detta leder ofta till mycket långa tjänstgöringspass. Endast 10 av de 17 tjänsterna är tillsatta. Då förstår var och en att situationen är ohållbar. Trycket blir alltför hårt på dem som innehar tjänsterna, och följderna blir att de lämnar länet. Konsekvenserna för länets djurägare är uppenbara. Lantbruket består ju till allra största delen av mjölkproducenter. Det rör sig alltså om den djurhållningsform som är mest beroende av en veterinär. Det har visat sig att lantbruksstyrelsen hittills inte har klarat denna situation. Jag vill avslutningsvis tacka för det relativt positiva svaret. Jag hoppas att vi får en långsiktig lösning på detta problem.
Herr talman! Jag har själv tagit upp några av de viktigaste problemen som har lett till att det är en svår brist på veterinärer i Norrbotten. Man kan naturligtvis lägga till distriktens storlek och restider. Men givetvis är jourtjänstgöringen, som Åke Selberg har talat om, ett av de stora problemen. De lösningar som man nu diskuterar kan vara av flera slag. Lantbruksstyrelsen är inte färdig, utan styrelsen vill ta kontakt med länsveterinären och distriktsveterinärerna i Norrbotten för att diskutera och försöka finna den bästa lösningen. Bland de förslag som diskuteras finns flerveterinärstationer, där två eller flera veterinärer samarbetar, deltidstjänster som distriktsveterinär, fastare stationering till t.ex. Luleå samt förslag till hur vikariesituationen skall kunna lösas. Man arbetar intensivt, och det måste man göra därför att krisen är akut, som Åke Selberg beskrev. Man räknar med att om ett par veckor kunna lägga fram konkreta förslag.

Herr talman! Mot bakgrund av ett enskilt ärende har Erling Bager frågat mig om jag anser att situationen i Libanon i dag är sådan att man kan utvisa människor som tidigare varit bosatta där. Som Erling Bager vet så är jag förhindrad att diskutera enskilda ärenden i riksdagens kammare. Jag kan dock konstatera att de uppgifter Erling Bager redovisar i sin fråga inte utgör en fullständig bild av ärendet i fråga. Mitt svar på Erling Bagers fråga är att det inte finns något generellt verkställighetshinder för utvisning av personer som varit bosatta i Libanon. Varje ärende måste bedömas för sig. I de enskilda fallen tas hänsyn till den svåra situation som råder i Libanon.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag hade hoppats på ett mera hoppingivande svar, men det blev det tyvärr inte, vilket jag djupt beklagar. FN:s flyktingkommission UNHCR uttalade sig redan för två år sedan mot att utvisa personer till Libanon under rådande omständigheter. Sedan dess har situationen inte på något sätt förbättrats. Herr talman! Jag tycker det är orimligt att en person som i Libanon, precis som så många andra, sökt sig till en milisgrupp, tröttnat på situationen efter en tid och sedan sökt sig till Sverige för att där bygga upp en ny tillvaro, nu riskerar att sändas tillbaka till Libanon. Det är oerhört lätt att förstå att en ung statslös grabb som tagit ställning mellan olika milisgrupper fruktar för allvarlig förföljelse och för sitt liv om han tvingas tillbaka till dagens Libanon, inte minst när hoten kommer från Amalstyrkor och syriska styrkor. Jag vet att statsrådet inte kan kommentera ett enskilt ärende i riksdagen, men det exempel som jag tagit för min principfråga beskriver situationen för en ung människa som drabbats oerhört hårt. Först väntar han fyra år på uppehållstillstånd — en orimligt lång tid —, därefter fattas ett beslut om utvisning, och nu väntar han i häktet sedan cirka fyra veckor. Genom att en del uppgifter inte lämnats ut kan jag inte ge en fullständig bild i fallet. Vännerna till pojken inom Majornas missionskyrka och EFS i Göteborg har fått en annan bild av denna person. Jag vill fästa statsrådets uppmärksamhet på att uppgifter som beskriver det här fallet kan vara felaktiga. Jag vill återvända till frågan inte minst med tanke på FN-kommissionens ställningstagande: Kan det verkligen från svensk utgångspunkt finnas några omständigheter som kan motivera att en statslös person som tillhört en milisgrupp sänds tillbaka till Libanon?
Herr talman! Jag vill understryka att det förvisso är så att starka humanitära skäl i allmänhet talar mot utvisning till Libanon. Det kan dock i ett enskilt ärende finnas andra skäl som är starka mot att vederbörande asylsökande får stanna i Sverige. Erling Bager sade att uppgifter kan vara felaktiga. Därför sker en mycket noggrann prövning av varje enskilt ärende. Med utgångspunkt i de sakliga skäl som redovisas i varje enskilt ärende har regeringen att ta ställning. Som Erling Bager själv underströk kan vi inte diskutera innehållet i ärendena, men vi är som alltid väldigt intresserade av att få in all den information som finns att få i varje enskilt ärende. I det fall som Erling Bager diskuterar här har en granskning skett under lång tid. Jag kan därför försäkra att vi varit angelägna om att inhämta alla relevanta upplysningar i fallet.
Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt och påminna om en utvisning av några palestinska grabbar i april. Enligt den kontakt som jag haft med pojkarnas släktingar i dag har två av de utvisade grabbarna utsatts för misshandel och därefter försvunnit. Jag tycker att det är en allvarlig uppgift, som man bör kontrollera för att försöka få fastställt om den är riktig. Jag skulle vilja vädja till statsrådet Georg Andersson att vi från svensk sida inte utvisar personer till Libanon, allra minst personer som där varit inblandade i stridigheterna mellan olika falanger. Det är mycket lätt att föreställa sig vad som kan hända om de hamnar i fel grupp när de återvänder. Jag tycker inte att vi från svensk sida skall medverka till att sända personer dit där de kan utsättas för dödshot.

Herr talman! Nic Grönvall har ställt följande frågor till mig: 1. På vilka grunder finns ett särskilt juridiskt ägaransvar såvitt gäller aktier och andra representativa bärare av äganderätt? 2. Om sådant ansvar föreligger, gäller då detta ansvar lika för samtliga typer av aktier och värdepapper? 3. Om svaret på den föregående frågan är nej, efterlyser Nic Grönvall den rättsliga grunden för och definitionen på det differentierade ägaransvar som åsyftats. Av interpellationen framgår inte klart vad Nic Grönvall avser med sina frågor. Begreppet ägaransvar har ingen enhetlig betydelse. Först och främst används begreppet i en mycket vidsträckt bemärkelse när man från olika etiska utgångspunkter vill diskutera vilka krav som bör ställas på en ägare inom näringslivet. Inte heller juridiskt sett har begreppet ägaransvar en entydig innebörd. I debatten används begreppet i bl.a. finansrättsliga, näringsrättsliga och associationsrättsliga sammanhang. På finansrättens och näringsrättens område förekom begreppet t.ex. i den interpellationsdebatt som fördes här i riksdagen i våras mellan Nic Grönvall och statsrådet Johansson. Den debatten gällde bl.a. skillnaden mellan ägandet av bankaktiebolag och finansbolag. Inom associationsrätten syftar begreppet ägaransvar närmast på ägarnas betalningsansvar i olika företagsformer. I det sammanhanget vill jag säga några ord om en lagstiftningsfråga som är aktuell på området. svarskommittén föreslagit en lagregel om att personligt betalningsansvar under särskilda omständigheter skall kunna inträda för aktieägare och vissa andra personer med anknytning till ett aktiebolag. Regeln är i huvudsak avsedd att utgöra en kodifiering av nuvarande rättspraxis. En motsvarande regel föreslås för de ekonomiska föreningarna. Betalningsansvarskommitténs betänkande har remissbehandlats och övervägs nu inom justitiedepartementet. Jag vill också beröra ägarutredningen som Nic Grönvall kommer in på i sin interpellation. Ägarutredningen har framför allt haft till uppgift att kartlägga och analysera förändringar i ägande och inflytande inom svenskt näringsliv under senare år. Utredningen beräknas lägga fram sitt huvudbetänkande under de närmaste dagarna.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för detta svar. Som justitieministern påpekar är frågornas avsikt otydlig, och det är meningen. Jag har ställt dessa frågor till andra statsråd och inte kunnat få till stånd en debatt av det innehåll som frågorna skulle kunna vara öppningen till. Det justitieministern nu har sagt med detta försiktiga svar är, om jag förstår det rätt, en bekräftelse på att hon verkligen står bakom legalitetsprincipen. Det kan alltså, enligt svensk rätt, inte utkrävas ansvar av eller riktas krav mot en ägare med mindre grunden för ett ansvar är klart angiven i lagen. Det är så jag förstår detta svar, och det är bra att vi är ense om detta. Spegelbilden av ansvar är rättighet. Den rätt ägaren har att utöva sin äganderätt styrs också av legalitetsprincipen. Det finns många bra exempel i svensk lagstiftning både på ägaransvar och på begränsningar i ägarens rättigheter.

Utifrån detta konstaterande är min fråga till justitieministern om hon, med utgångspunkt i svaret, avser att se till att svensk lagstiftning inte får ett innehåll som innebär att ägande diskrimineras utan att sådan diskriminering vilar på en lagbestämmelse. Jag tänker då på den fråga som var föremål för diskussion mellan Bengt K Å Johansson och mig om ägandet i finansbolag, som är ett bra exempel på detta. Säkerligen får vi snart också en lagstiftning om ägandet i banker i vilken man, utan att finna någon rättslig grund för det, avser att begränsa ägarens rättigheter. Enligt finansbolagslagstiftningen har, vilket justitieministern alldeles säkert känner till, bankinspektionen rätt att utöva någon form av vandelprövning när det gäller den ägare som äger ett finansbolag. Jag menar att detta är en direkt överträdelse av svensk lagstiftning. Vi väntar oss också att banklagstiftningen kommer att innehålla ett förbud mot att äga mer än 10 96 av ett bankaktiebolag. Det är ett förbud som ingriper i ägarens fria rättighet att äga. Jag menar att detta helt klart står i strid mot legalitetsprincipen, som den svenska rättsstaten vilar på. Det vore värdefullt att få justitieministerns synpunkter på just dessa två exempel, som är aktuella och mycket åskådliggörande.

Herr talman! Jag är inte riktigt säker på vilket budskap Nic Grönvall egentligen avsåg att framföra till mig. Jag blev litet osäker på grund av att de exempel — eller antydningar till exempel — som Nic Grönvall tog upp handlade om tillämpning av lagen, en tillämpning som enligt Nic Grönvall i vissa fall tydligen har varit diskriminerande i förhållande till vissa ägare eller viss typ av ägande. Detta skulle enligt Nic Grönvall innebära att man förgriper sig mot legalitetsprincipen. Så långt håller jag med Nic Grönvall. Om de som har att tillämpa lagstiftningen inte gör det på det sätt som lagstiftaren har avsett, så är det inte acceptabelt. Men det ligger utanför mitt ansvarsområde. Däremot berör den andra delen av Nic Grönvalls resonemang allra högsta grad mitt ansvarsområde, nämligen hur våra lagar utformas. Det är för mig en helt annan sak. Ansvaret för utformningen av lagarna ligger på den lagstiftande församlingen, dvs. ytterst riksdagen, och det är riksdagen som bestämmer vad som är en lag. Jag har litet svårt att hänga med i Nic Grönvalls resonemang om att en lag skulle strida mot legalitetsprincipen. Jag trodde att det var lagen som angav vad det materiella innehållet vid tillämpningen av legalitetsprincipen är. Därför ställer jag mig fortfarande litet frågande till Nic Grönvalls resonemang. Men vi tycks vara eniga om att lagar skall tillämpas som de är avsedda att tillämpas med det innehåll de har.

Herr talman! Fru justitieminister! Det är bra att vi är ense om både principen och att den är självklar. Men justitieministern har i sin verksamhet att delta i regeringsarbetet, vilket innebär bl.a. utarbetande av propositioner. Och helt nyligen har, som jag ser det, legalitetsprincipen när det gäller ägandet trätts för när i lagen om finansbolag. Denna lagstiftning har öppnat möjlighet för en prövning av ägarens vandel, vilket jag finner vara mycket beklagligt. Bankinspektionens generaldirektör har vid sin uttolkning av denna bestämmelse faktiskt uttalat sig för att ägarens vandel kan ha betydelse för frågan om auktorisationen. Jag vill peka på ett arbete som ligger framför regeringen, nämligen den förväntade effekten av kreditmarknadskommitténs lagstiftningsförslag om begränsningen av rätten att äga aktier i bankaktiebolag. Enligt detta lagförslag skall, som jag uppfattar det, den som nu äger mer än 10 90 diskrimineras, och ägaren skall med exekutiva medel kunna fråntvingas ägandet. Jag menar att detta är ett brott mot legalitetsprincipen. Det finns nämligen inte någon sådan rätt enligt vare sig konstitutionen eller annan lagstiftning, dvs. att ägaren skall kunna tvingas frånträda det ägda. Undantaget anges i konstitutionen, nämligen expropriation, och där anges syftet. Nu står vi emellertid inför en situation där regeringen funderar på en lag som skall ta över ägarens rättigheter, och det är, enligt min uppfattning, ett brott mot legalitetsprincipen. Och jag vågar nu gissa att vår nya justitieminister kommer att hålla på legalitetsprincipen och ägarens rätt när denna lagstiftning skall prövas, och det tycker jag är mycket bra.
Herr talman! Jag vill kortfattat säga att de lagförslag som regeringen lägger på riksdagens bord naturligtvis skall diskuteras av riksdagen. Och de beslut som riksdagen då fattar blir gällande rätt. Den exklusiva rätten har just riksdagen.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen är beredd att snabbt vidta åtgärder för att radikalt sänka promillegränserna och därmed öka trafiksäkerheten för alla trafikanter. I regeringsdeklarationen utlovas att riksdagen kommer att föreläggas ett förslag om en sänkning av gränsen för rattonykterhet. Vilken gräns som kommer att föreslås, och hur förslaget i övrigt kommer att utformas tekniskt, är jag däremot inte beredd att redovisa nu. Låt mig emellertid säga att min allmänna uppfattning är att alkohol och trafik inte hör ihop och att jag, precis som Elver Jonsson, menar att det är en oacceptabelt stor del av trafikolyckorna som har samband med alkoholförtäring. Vi måste också komma ihåg att det finns andra faktorer än promillegränsen som har betydelse för trafiknykterheten. Upptäcktsrisken är tyvärr mycket liten. I det arbete som nu pågår inom regeringskansliet är därför också frågan hur man skall effektivisera kontrollen av stor vikt. En övergång till alkoholutandningsprov som bevisning i mål om trafiknykterhetsbrott och ett ökat bruk av s.k. sållningsprov är exempel på åtgärder som kan förbättra kontrollmöjligheterna och därmed den allmänna laglydnaden.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Svaret är välpolerat och allmänt positivt, men det ger inte svar på det jag egentligen frågade om, nämligen om regeringen snabbt och radikalt vill sänka promillegränsen vid trafiknykterhetsbrott. I en vetenskaplig föreläsning i går i Oslo sade professor Milan Valverius bl.a. följande: ”Dagens trafik ställer allt högre krav på människans psykiska och fysiska egenskaper. Den moderna livsstilen framkallar en psykisk uttröttning som minskar prestationsförmågan. Eftersom psyskiska och fysiska uttröttningsprocesser är nära förknippade med varandra minskas människans möjligheter att reagera adekvat i trafiken. Man försöker med hjälp av alkohol och farmaka röja detta tillstånd ur vägen. I dag måste föraren i rätt tid och tillräckligt noggrant kunna observera vad som händer i hans omgivning; det han hör och ser måste han på ett riktigt sätt bearbeta för att reagera snabbt och riktigt i olika trafiksituationer. Det bör alltså vara uppenbart att alkohol inte hör hemma i dagens trafik.” I ett remissvar i somras från en av de ledande motororganisationerna står det att läsa: ”Av de faktorer, som orsakar vägtrafikolyckor och som är möjliga att — — — registrera, intar alkoholpåverkan hos föraren en framträdande plats. Samhällsåtgärder för att förbättra trafiknykterheten måste därför ständigt hållas så effektiva som möjligt. Eftersom en så stor andel av befolkningen tar aktiv del i trafiken som förare av motorfordon, är en förbättrad trafiknykterhetsstandard i sig ett instrument för att minska också alkoholskadorna. Den nedre gränsen för straffbar påverkan, som nu är 0,5 promille,” — tar man hänsyn till felmarginalen är det nära 0,6 promille — ”innebär att man för närvarande godtar en icke obetydlig konsumtion av alkohol. Den vetenskapliga forskningen på området är dock i stort sett överens om att det normalt förekommer en nedsättning av förarfunktionerna så snart det finns en mätbar alkoholhalt i blodet. Den vetenskapliga synen talar således för att man över huvud taget inte bör acceptera alkohol i trafiken. När de svenska promillereglerna infördes 1941” — vi var ett av de första länderna i världen — ”kunde detta ske med åberopande av vetenskapliga —- —- —- undersökningsresultat.” Sverige har tillsammans med Norge varit stilbildande när det gäller att bekämpa trafiknykterhetsbrotten. Nu har forskningen givit ett nytt underlag för att väsentligt sänka den gräns där straffbarhet inträder. Ett införande av en principiell nollgräns i Sverige skulle kunna verka pådrivande också på den internationella opinionen på området. Vi är alltså överens — det framgår av justitieministerns svar och mina här antydda påståenden — om att alkohol och trafik inte hör ihop. Justitieministern säger t.o.m. att det är oacceptabelt. Då blir min fråga: Vore det då inte logiskt att säga att vi borde ha en lagstiftning där vi sätter gränsen vid den lägsta rättssäkra? Jag efterlyser om inte justitieministern är beredd att verka i en sådan anda att gränsvärdesnivån skall ligga just vid den lägsta rättssäkra gränsen? Intressant är också, herr talman, att notera stödet för tanken att införa vad man kan kalla en principiell nollgräns. Det finns det starkt stöd för inom riksdagspartierna. Folkpartiet gick för övrigt ut med en valaffisch där man sade: Ingen promille i trafiken. Vi tänker följa den linjen också efter valet. Flertalet partier uttalade sig i valrörelsen för liknande tankegångar och framför allt för kraftigt sänkta gränsvärden. Nu har vi en massmedial uppbackning som kanske aldrig tillförne för att åstadkomma ett resultat, inte genom att vi i första hand sätter åt bilister och fordonsförare utan genom att vi får en situation där respekten för trafiknykterheten är så stor att man skall kunna rädda hundratals människoliv. Vi har ju en situation i Sverige där kanske bara två av 1000 bilförare kör onyktert men där var tredje trafikolycka där föraren kör ihjäl sig har samband med alkohol. Trafikolycksriskerna ökar alltså dramatiskt redan vid låg alkoholkonsumtion. Därför vore det viktigt med en säkning. Lagstiftningen är inte bara ett sätt att straffa utan framför allt ett sätt för lagstiftaren att uttala vad man anser vara rimligt. Min uppfattning, herr talman, är att det enda rimliga är att det i trafiken råder absolut helnykterhet.
Herr talman! Elver Jonsson tar i sitt anförande upp två begrepp som den här diskussionen rör sig kring. Det ena är principiell nollgräns, det andra är lägsta rättssäkra gräns. Det är inte så lätt att ange vad som är lägsta rättssäkra gräns och att ställa det i förhållande till vad man menar med principiell nollgräns. Det är därför jag i dag inte är beredd att ge något mer konkret svar på vad regeringens förslag kommer att innehålla. Jag kan inte föregripa pågående beredning. Frågorna om lägsta rättssäkra gräns och principiell nollgräns har tagits upp i flera av de tunga remissinstanser som yttrat sig över förslaget. De överväganden och den argumentering som finns i remissvaren kommer vi självfallet att ta hänsyn till i beredningen inom departementet.
Herr talman! Jag vill starkt ta fasta på det allra sista justitieministern sade i sitt senaste inlägg, att stor hänsyn kommer att tas till det som sagts om nödvändigheten av att sänka gränsvärdena och till den argumentering som förs i de olika remissvaren och i andra skrivelser som nått departementet. Egentligen finns det naturligtvis inga skäl att tillåta en viss mängd alkohol, utom om det av någon outgrundlig anledning skulle finnas svårigheter att göra mätningar. Men sådana invändningar var relevanta för några tiotal år sedan då vi inte på teknisk väg hade så stora möjligheter att mäta. Dagens mätmetoder är ju så exakta att man på vetenskapligt håll menar att man utan våda kan uttala sig för en principiell nollgräns. Det skulle framför allt vara av pedagogiskt värde att till svenska folket och inte minst de unga bilförarna kunna säga att i trafiken tillåter vi inga starköl eller ett par glas vin, lagstiftaren bjuder inte på det, utan här råder det absolut helnykterhet. Jag har självfallet stor respekt för det som justitieministern säger, att man måste se till att rättssäkerheten hävdas. Det tror jag är möjligt. Men jag anser också att man kan instämma i vad många vetenskapsmän i dag säger, att gränsen ligger någonstans vid 0,2. Då tar man bort alla osäkerhetsmoment när det gäller rättssäkerheten. Jag tror det är viktigt med denna debatt därför att det råder så mycket myteri denna fråga. Vi kan konstatera att det så sent som i somras fanns oro i regeringskretsar bland punschpralinätande statsråd för att punschpraliner skulle ge utslag. Det är ju en myt; statsråden kan med god ro både äta punschpraliner och dricka lättöl i rätt rejäla mängder, för de ger inte utslag. Det är viktigt att hävda just helnykterheten i trafiken. Justitieministern nämner i slutet av sitt svar att upptäcksrisken är låg. Det ärriktigt. Att riksdagen godkände vad justitieministerns företrädare föreslog för något år sedan, att dra in 100 tjänster som trafikövervakande polis var ett ödesdigert misstag ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det var missriktad sparsamhet. Det är också en fråga som jag tycker justitieministern bör överväga därför att övervakningen spelar en väldigt stor roll. Upptäcksrisken bör öka, för det kommer trafiksäkerheten till godo. Får jag skicka med en sak på de åtta sekunder jag har kvar av min taletid: Sjönykerheten är lika viktig som nykterheten på land.
Herr talman! Jag vill ta fasta på en sak i Elver Jonssons senaste anförande, och det är det pedagogiska värdet av olika åtgärder. Det är självfallet så att de regler vi har i lagar och förordningar är av stort pedagogiskt värde. Men på ett område som detta, trafiknykterhet, finns det andra åtgärder som är minst lika viktiga vad gäller att få ut det budskap som det finns stor enighet om: att hävda helnykterhet i trafiken. Det är viktigt att just det budskapet förs ut i samhället på många olika sätt. Lagstiftningen är bara ett medel att uppnå pedagogisk effekt. Mot det pedagogiska värde som en nollgräns skulle ha måste sättas de problem av rättssäkerhetskaraktär som dyker upp. Det är dessa vi nu överväger, och vi får se var vi hamnar i vårt förslag. När det gäller sjönykterhet vill jag säga att även den frågan är under övervägande. Jag delar Elver Jonssons uppfattning att det är en väsentlig fråga, som vi inte har tillmätt tillräckligt stor betydelse tidigare.
Herr talman! Jag vill avsluta med att tacka för de positiva svaren. Sällan har jag hört ett debuterande statsråd ge en enkel riksdagsman så mycket på hand i ett interpellationssvar. Det ger oss stora förhoppningar om att vi skall kunna komma framåt beträffande sänkt gränsvärde för trafikonykterhet till lands, och löftet om att man också skall se på sjöonykterheten är mycket glädjande. På det området har vi dragits med både myter och okunnighet, och nu är vi också där framme vid en oacceptabel situation, då dagens snabba båtar i den blandade trafiken utgör ett hot för både egendom och liv. Jag vill sedan tillägga: Justitieministern säger att det inte bara handlar om lagstiftning på trafiknykterhetens område utan också om andra åtgärder. Jag instämmer i det. Men låt det inte bli fråga om ett motsatsförhållande. Att även andra åtgärder är bra får inte hindra en god lagstiftning beträffande den kanske viktigaste punkten i fråga om trafiksäkerheten, nämligen rattonykterheten. Till skillnad från andra reformer har en ändrad lagstiftning här tre stora fördelar. Den gör gott för samhällsekonomin. Den är billig för statskassan, och den är djupt mänskligt positiv. Skulle vi inte kunna säga att detta är någonting som vi bör klara ut och göra det ganska raskt? Vinsten är räddade människoliv.
På grund av att utrikesminister Sten Andersson har blivit sjuk måste besvarandet av Karin Söders interpellation samt Margaretha af Ugglas och Håkan Holmbergs frågor uppskjutas till ett senare sammanträde.

Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för ett fylligt och intressant svar. När det gäller dessa frågor liknar väl egentligen en sådan här interpellationsdebatt mera ryggdunkningar än verklig debatt, eftersom vi är grundläggande ense om det mesta. Till utrikeshandelsministern vill jag ge en komplimang för den stora öppenhet som vi från oppositionen får åtnjuta. I sammanhanget kan jag väl endast beklaga att jag inte tillhör de två som får följa med till Montreal. Jag borde emellertid få lov att börja denna debatt med ett konstaterande som har ett mera allvarligt innehåll. I gårdagens nummer av Veckans Affärer fick vi läsa att EG-kommissionen inte kommer att öppna ett informationskontor i Stockholm och att man gör en direkt hänvisning till bristande intresse från den svenska regeringens sida när man motiverar sitt ståndpunktstagande härvidlag. Det vore värdefullt att få utrikeshandelsministerns kommentar till detta. Det är en sorglig nyhet, och jag hoppas att man kan göra någonting åt den. Vi vill ha och vi behöver detta kontor. Den diskussion som egentligen skulle föras allra först handlar om GATT. Den situation som jag ser framför mig tycker jag rymmer faran för att svensk utrikeshandelspolitik skall hamna mellan två stolar. Det gäller å ena sidan den multilaterala GATT-jurisdiktionen, som är viktig, grundläggande och nödvändig för en framgångsrik utveckling av frihandeln på jorden och å andra sidan vårt kontaktsökande med ett Europa, med ett EG, som är ett av de stora blocken och en av de tunga parterna i utvecklingen av GATT rundan. Det är givet att det ligger en stor fara i att svensk utrikeshandelspolitik på något sätt klipps sönder i mitten mellan dessa båda. För min del vill jag ange ståndpunkten att dessa båda spår, om jag får lov att använda utrikeshandelsministerns eget ord, är de centrala. Det gäller EG-samarbetet och GATT utvecklingen. Båda dessa linjer måste följas helt och fullt, och det tycks utrikeshandelsministerns svar verkligen antyda. När det gäller GATT-frågorna skulle jag bara vilja göra några påpekanden för att kanske få litet synpunkter tillbaka. I Montreal skall man behandla centrala frågor och försöka åstadkomma en startpunkt för andra halvlek. Det är då naturligtvis viktigt att ett par av de gamla surdegarna — om jag får lov att säga så — visar upp en fräsch och ny profil som antyder möjligeter till lösningar. Jag tänker på gråzonsåtgärder. Dessa åtgärder är mycket naturliga och självkara för de nationer som känner ett behov av att skydda sig, men de har något av ljungbrandens förmåga att utveckla sig, och kan bli en verkligt allvarlig störning i frihandeln. Jag vill också påpeka behovet och nödvändigheten av en tydlig svensk hållning i tjänstehandeln. Vi är redan stora tjänsteexportörer, men rätt så njugga tjänsteimportörer. Jag menar att här borde det kanske vara utrikeshandelsministerns främsta uppgift att åstadkomma en större harmoni mellan utrikeshandelspolitik och svensk inrikespolitik. I många hänseenden tycker jag att vi ser drag av inskränkthet och avhållsamhet ifrån en äkta frihandelshållning, i förhållande till våra handelspartner. Jag vill sedan gå över till EG-arbetet, och jag hoppas att det kan komma till stånd ytterligare någon replik, eftersom detta är det viktigaste just nu. I Tammerfors blev EFTA positivt inställt till den svenska s.k. breda anslagets hållning. Man lade fast ett handlingsprogram för att kunna studera och formalisera detta breda anslag. Man skulle väl kunna säga — det vore värdefullt med utrikeshandelsministerns kommentar till det — att detta egentligen inte är EFTA. Det hela bygger på att man skall kunna vara fri från vissa förhandlingsfrågor och att man ibland inte skall vara bunden av de uppgörelser som träffas av andra. Det här är egentligen ett exempel på just det som i alla fall vi från moderaternas sida ofta har talat om, nämligen det som utrikeshandelsministern understryker i slutet av svaret: den pragmatiska hållningen, nödvändigheten att söka den effektivaste vägen framåt och att verkligen arbeta där framgångarna finns att få och inte nödvändigtvis inom en fastlagd förhandlingsram. Jag vill fråga utrikeshandelsministern om det här breda anslagets uppföljning skall ske inom ramen för EFTA-organisationen. EFTA är ju en varuhandelsorganisation som egentligen inte är ägnad att arbeta med sådana frågor som det exempelvis mycket spännande projektet om Europe as a financial area. Det är något som inte alls stämmer överens med EFTA nationsgruppens intressen och enskilda politik. Det skulle som sagt vara intressant om utrikeshandelsministern ville utveckla sina synpunkter på detta vidgade EFTA-samarbete på områden som inte rör EFTA och där man så tydligt ser motsättningarna mellan de olika medlemsnationerna.

Jag vill fråga: På vilka områden ser man i dag från svensk sida förutsättningar för ett nära samarbete med EG i dessa GATT-förhandlingar? På vilka områden kan det alltjämt vara så, att vi från svensk sida har ståndpunkter som inte i alla avseenden sammanfaller med de ståndpunkter som den Europeiska gemenskapen driver i dessa förhandlingar?

Herr talman! Det enda jag har att säga om det där EG-kontoret i Stockholm är att det ju vore trevligt om utrikeshandelsministern nu ville ta reda på hur det är och se till att det inte blir ett beslut. Det ser hotande ut. När det gäller förhållandet mellan EG och GATT har jag uppfattat saken så att i de stora handelspolitiska blocken i världen är jordbruksfrågan ett stort hinder. Man ser där hur det finns motsättningar mellan USA och EG och möjligen andra stora jordbruksländer, exempelvis Canada. Det är väl på det området som man möjligen uppfattar att Sverige såsom del av Europa aktivt borde verka för att EG:s jordbrukspolitik inte blir till ett hinder i GATT arbetet. Jag utgår ifrån att det är ett arbete som pågår och att utrikeshandelsministern delar min uppfattning där. Sedan kanske jag skall komma tillbaka till det där breda anslaget som jag behöll och alltjämt behåller en viss skepsis till. EFTA är en organisation som vilar på ett avtal som Sverige har inträtt i och som reglerar samarbetets former och områden. Genom det breda anslaget och den uppföljning som nu sker har EFTA-organisationen tagits i anspråk för en hel del andra uppgifter än de som EFTA-organisationen ur folkrättslig synpunkt har kommit till för att handha. Det var därför jag frågade om den politiska grunden för att på det här sättet vidga EFTA-organisationen. Man kan ju svara på det med ordet ”pragmatisk”, och så har man gjort ifrån sig. Det kan jag acceptera. Man borde då egentligen kalla de här grupperna för ad hoc-grupper snarare än EFTA-grupper, men låt oss inte strida om orden. Jag vill belysa några områden som verkligen oroar mig när det gäller just det breda anslaget inom EFTA-ramen. Vi har, som jag sade nyss, the financial area, som har behandlats i EFTA-gruppen och emottagits positivt där men där de olika nationerna i EFTA har olika hållning. Schweiz har en mycket speciell hållning i finansiella frågor, och Sverige har ju kvar sin valutareglering. Det förefaller som om häri ligger motsättningar så stora att det breda anslagets koncept över huvud taget inte kan fungera. Fiskets området är ett annat, där Norge och Island har mycket speciella intressen, olika sinsemellan men framför allt mycket olika svenska intressen, och där — som det förefaller mig — EFTA-vägen tycks vara en mycket olycklig väg med hänsyn till de uppenbara motsättningar som finns mellan de nationer som ingår i gruppen. Det kunde vara värdefullt att avsluta debatten med att få utrikshandelsministerns synpunkter på dessa svagheter som finns i EFTA organisationen.

Herr talman! Jag vill ta min sista replik i anspråk till att göra några mer generella markeringar som jag tycker är väsentliga att göra i denna viktiga fråga som vi ju med ett samlande begrepp kallar för Europafrågan. Jag kan nämligen nu se att debatt och annat visar ett ökande intresse i det svenska samhället för Europafrågan, och det är mycket hälsosamt. Samtidigt upplever åtminstone jag som moderat oppositionspolitiker — med stor uppskattning av Europafrågan som kanske är vår tids stora politiska fråga — från min position ett mått av oro över att vi ännu så länge fortfarande talar om förhandlingsmetoder och annat. Jag önskar statsrådet all lycka på den pragmatiska vägen. Jag skall understödja hennes hållning, och det gör vi alla. Fortfarande sysslar vi emellertid med systemfrågor och mera grundläggande frågor, medan vardagen ju innehåller sådana enkla frågor som antidumpningsproblem och marknadstillträdesproblem. Jag vill gärna ta upp två sådana synpunkter i dag. Vi måste få en riktig lösning — och med riktig menar jag så nära medlemskap som möjligt. Förmodligen är gränsen den som ligger i att Sverige såsom handelspartner till EG får tillgång till EG:s institutioner, där alltså frågor om antidumpning och annat kan prövas som vore vi ett land med tillgång till EG-jurisdiktionen. Då skulle vi kunna slippa sådana problem som förefaller vara ensidiga EG-åtgärder. Just nu riktas åtgärderna mot rostfri stålindustri och en stor dieselfabrik i Sverige och annat där man saknar tillgång till EG-institutioner och i stället utsätts för en ensidig EG granskning. Jag menar att detta är olyckligt och att vi måste försöka nå fram till en tillgång till institutionerna. Det andra ämnet jag tog upp var offentlig upphandling. På den punkten rör sig utvecklingen fort framåt. Jag såg i papperna att ni i Tampere hade berört denna fråga och hade träffat vissa överenskommelser. Mitt bekymmer på detta område är emellertid att den svenska utvecklingen går för långsamt. Bereder vi verkligen på ett seriöst sätt tillgång till EG, exempelvis när det gäller de mycket betydelsefulla upphandlingar som sker i icke statliga organ, såsom landsting och kommuner, och som fortfarande måste anses vara upphandlingsfrågor när det gäller offentlig sektor, som ju offentlig upphandling avser? Dessa två exempel visar att vi så snart det går måste övergå ”from sounds to things” och syssla med"verkliga vardagsproblem inom EG-området.

Herr talman! Jag vill bara göra några få kommentarer. Jordbruket: Det är väsentligt att vi från svensk sida visar villighet att avreglera den svenska marknaden, minst i den takt som USA och EG kan komma att enas om för jordbruket. Såvitt jag förstår är den svenska regeringen inte ovillig till detta för närvarande, men jag vill gärna ha det bekräftat av statsrådet Gradin. När det gäller teko nämnde Anita Gradin ingenting i sin kommentar till min fråga. Finansminister Feldt har ju förklarat att vi skall avreglera totalt på tekoområdet. Det var ju ett glädjande besked. Han kunde ha låtit det beskedet lämnas av den för frågorna ansvariga, men det är en annan sak. Vi har ju haft många diskussioner kring denna fråga, Anita Gradin och jag. Kanhända får vi tillfälle att ha ytterligare någon diskussion, men om det nämnda målet kommer att förbli regeringens, kommer den frågan därigenom att vara avförd från diskussion på ett sådant sätt som vi från folkpartiets sida länge har önskat. Fisket är, som Anita Gradin sade, ett problem inte bara mellan olika stora handelspartner. Det är också i hög grad ett problem inom EFTA och kanske också inom Norden. Jag erinrar mig inte minst de ganska omfattande subventioner av statlig karaktär till sitt fiske som Norge har och som ökar svårigheterna att skapa en större marknad inom fiskesektorn inom Norden. Det vore värdefullt om man inom GATT-förhandlingarna kunde hitta lösningar som tog hänsyn även till de förhållandena. Slutligen, herr talman, vill jag bara understryka det som Nic Grönvall och även statsrådet Gradin var inne på. Det är betydelsefullt att EG-kontoret kommer till stånd. Min bild är att statsministern under sitt besök i Bryssel var mycket klar på den punkten. Jag vet att Anita Gradin med full tydlighet har uttalat från denna talarstol att det är ett starkt svenskt önskemål att ett sådant kontor kommer till stånd. Jag förstår därför inte hur man i Bryssel kan ha misstolkat vår inställning. Om de i Bryssel som ägnar sig åt denna fråga skulle ta något intryck av vad vi säger i denna talarstol, kan jag för folkpartiets del liksom Nic Grönvall tidigare för moderaternas del säga att vi delar uppfattningen att det vore mycket beklagligt om ett sådant här kontor inte kommer till stånd inom en nära framtid.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att de möjligheter som Lemi-systemet kan ge i miljöförbättringar och i förbättrad ekonomi för bilisterna kan utnyttjas på den svenska marknaden. Riksdagen och regeringen formulerar målen för miljöpolitiken. Genom att ställa hårda krav på utsläppsbegränsningar styr vi teknikutvecklingen mot dessa mål. Det är inte vår uppgift att värdera miljöeffekten av speciella utsläppsbegränsande tekniker. Den uppgiften åvilar främst statens naturvårdsverk. Genom flera beslut har riksdagen och regeringen successivt skärpt avgaskraven för personbilar. Kraven innebär radikala begränsningar av utsläppen från såväl nyproducerade bilar som bilar i trafik. Kraven är utformade så att biltillverkaren fritt kan välja den teknik som bäst tillgodoser dem. En förutsättning för att kraven skall ge avsedd miljöeffekt är att kontrollsystemet fungerar väl. De bilar som medges dispens från avgasbestämmelserna ställs utanför samhällets kontrollsystem och krav på låga avgasutsläpp. Dispens från bestämmelserna kan därför bara ges i särskilda fall då den negativa effekten för miljön bedöms bli mycket liten. Lemi AB har inte varit berett att lämna det underlag för det s.k. Lemi-systemets effekter på avgasutsläppen som statens naturvårdsverk i samråd med AB Svensk Bilprovning ansett nödvändigt för den tekniska bedömningen. Därför har regeringen inte kunnat medge bilar som utrustats med det s.k. Lemi-systemet dispens från att uppfylla avgaskraven. Regeringen avser inte att vidta några ytterligare åtgärder beträffande det s.k. Lemi-systemet.

Herr talman! Först ett formellt tack till Birgitta Dahl för svaret — ett svar som jag är mycket missbelåten med. Svaret är ett förskräckande bevis på regeringens passivitet i en viktig miljöfråga. Regeringen är helt fixerad vid naturvårdsverkets tolkning av bilavgasförordningen och det till denna knutna kontrollsystemet. Denna naturvårdsverkets tolkning av bilavgasförordningen bjuder på många egenheter.

Därför betraktas en eftermontering av katalysator på A 10-bilar inte som en förändring av den certifierade lösningen på avgasreningssystemet, varför heller inte någon särskild dispens behövs för en sådan åtgärd.” Det är lika uppenbart att A 10-bilarna inte heller har Lemi-systemet med i sitt avgasreningssystem. Lemi-systemet medför inte heller något som helst ingrepp i bilens avgasreningssystem. Vad som händer är att en liten mängd Lemi-vätska tillförs bränsleluftblandningen. Därmed förbättras förbränningen, vilket medför mindre föroreningar och lägre bränsleförbrukning. Det finns en mängd tester från mycket framstående provinstitut i olika delar av världen som bekräftar att detta är riktigt. När Birgitta Dahl vill låta påskina att Lemi-systemet skulle kunna innebära negativa miljöeffekter ligger i detta en mycket allvarlig misskreditering, för att inte säga förolämpning, av världens kanske främsta experter på detta område. När Birgitta Dahl säger att Lemi AB inte varit berett att lämna det underlag som naturvårdsverket begärt är det knappast hela sanningen. Lemi AB erbjuder sig att medverka i mycket omfattande tester, upplagda enligt naturvårdsverkets önskemål, men naturvårdsverket har valt att begära det orimliga. I sin avslagsskrivelse, av den 24 oktober 1988, anger naturvårdsverket krav innebärande fullständigt körcykelprov samt hållbarhetstester omfattande 80 000 km för resp. motorkoncept. Underlaget skall tas fram för varje motorfamilj där Lemi-systemet skall användas. Kraven på långvariga och mycket kostsamma hållbarhetstester blir närmast löjliga när man känner till systemets enkelhet och att det i praktiken har fungerat klanderfritt i taxibilar som gått 300 000-400 000 km. Det finns alltså övertygande bevis för att Lemi-systemet kan medföra stora miljöfördelar och betydande bränslebesparingar. Om vi uppnår 10 96 bränslebesparing för våra bensinbilar, innebär det att vi sparar ca 500 miljoner liter bensin. För Sveriges bilister betyder detta mer än 2 miljarder kronor i lägre kostnader. Det medför också motsvarande lägre utsläpp av koldioxid. Till detta skall läggas en drastisk minskning av koloxidutsläppen och betydande minskningar av utsläppen av kolväten och kväveoxider. Jag monterade själv Lemi-system på min bil för snart ett år sedan. Enligt statens bilprovnings mätningar medförde detta en sänkning av koloxidhalten på 92,5 90. Alla förstår vad det betyder, framför allt i stadstrafik. Enligt de mätningar som gjordes före och efter installationen utan några övriga justeringar sjönk kolvätehalten med ca 60 96. Jag har följt Lemi-systemets utveckling och de byråkratiska turerna kring detsamma under tre års tid. Jag har blivit övertygad om att Lemi-systemet rymmer stora möjligheter, men jag har också blivit skrämd av hur bilindu strins intresse så fullständigt har dominerat regeringens och myndigheternas ställningstagande. Vad det i dag handlar om är om Lemi-systemet skall få prövas i Sverige eller inte. Regeringen har haft två chanser i detta sammanhang. Men i båda fallen har regeringen valt byråkratiska tolkningar framför omtanken om miljön. I dag deklarerar Birgitta Dahl frankt att regeringen minsann inte skall göra någonting mer. Birgitta Dahl anser att det ankommer på bilindustrin, om denna nu finner det förenligt med sina intressen, att göra något. Miljöintressena och bilisternas intressen bortser miljöministern från. Mycket märkligt, måste jag säga! Har Birgitta Dahl någon bra förklaring till detta handlingssätt? Det borde ju vara tvärtom. Miljön borde alltså vara ministerns främsta ansvarsområde.
Herr talman! Det är just av omsorg om miljön och bilisterna som jag anser att det är nödvändigt att den som vill ha generell dispens kan visa tillfredsställande prov på att man kan leva upp till ställda krav. Jag anser detta bl.a. därför att det — tvärtemot vad Ivar Franzén påstår — är fråga om ingrepp också i motorn och avgasreningssystemet. I Lemis monteringsanvisningar anges ju att ingrepp som innebär att man måste borra hål i insugningsröret och ingrepp i återförningssystemet för vevhuset kan behöva göras. Det är just för att kunna avgöra om detta kan påverka avgasegenskaperna som vi behöver ett bättre underlag. Vidare är det oklart om motorns långtidsegenskaper förändras i och med det här systemet, t.ex. genom korrosion. Vad som behövs för att vi skall kunna medge en generell dispens av det slag som Lemi begär, eller som andra kan tänkas begära, är att man underkastar sig precis samma regler som gäller för alla andra aktörer, varken mer eller mindre. Det kravet uppställer vi av omsorg om miljön. Inget hindrar ju Lemi att just acceptera de reglerna och att svara på de frågor som både naturvårdsverket och departementet vid hanteringen av frågan har ställt. Om man från Lemi vore beredd att arbeta på samma villkor som gäller för alla andra, skulle vi få det bevis som krävs för att kunna ge en generell dispens. Om man inte gör det, kan vi inte handla annorlunda än vi nu har gjort.

Herr talman! Miljöministerns argumentering här är mycket märklig. Naturvårdsverket har valt att titta på amerikanska modeller när det gäller certifiering av nya avgaskomponenter. Därmed har man kommit fram till de här mycket omfattande testen. Miljöministern säger att man måste göra ingrepp i motorn. Men det är verkligen en sanning med modifikation. I allmänhet görs monteringen på slangsystemet. Om man nu skall tala om eventuella svagheter med Lemi-systemet i fråga om bensinmotorn, handlar det väl just om att det inte går att få en fullständig kontroll här. Det gäller bl.a. den rätta mängden Lemi-vätska i förhållande till belastningen i körcykeln. Något ingrepp i avgasreningssystemet kan man dock inte tala om. Jag har faktiskt bett jurister som är helt skilda från allt vad t.ex. Lemi heter att titta på detta, och de är mycket förvånade över den tolkning som naturvårdsverket gör. Det kan inte hjälpas, miljöministern, men man får en känsla av att detta ärende särbehandlas. Systemet är ju enkelt, och det här går att applicera på alla bilar. Dessutom kan man uppnå betydande vinster på miljöområdet och även betydande bränslebesparingar. I dag finns det en artikel i Svenska Dagbladet, där Nobelpristagaren i kemi professor Yuan T Lee, uttalar sig för just dessa principer. Jag tror inte att någon som behärskar dessa frågor hävdar — jag har i varje fall inte träffat någon som gör det — att vi inte uppnår en förbättrad förbränning, men då under förutsättning att det blir rätt kombination när det gäller den mycket lilla mängd Lemi-vätska som behöver tillföras bränsle. Miljöministern vet att detta i lika hög grad gäller våra dieselmotorer. Men i det avseendet finns det inte några byråkratiska hinder. Vad det alltså handlar om här är att vi behöver få göra ett seriöst storskaligt försök beträffande svenska bilar. Det är verklighetsfrämmande att hävda att detta skulle vara negativt för miljön. Naturvårdsverket säger att risken finns, om vi härigenom kan minska de föroreningar som en bilmotor producerar, att det befintliga avgassystemet kommer att fungera sämre. Ett sådant resonemang saknar såväl rim och reson som logik. Uppenbarligen blir ju belastningen mindre. Alla prover som gjorts av en rad mycket framstående institut visar att så är fallet. Naturvårdsverkets inställning är alltså orimlig, och energiministerns inställning i detta viktiga miljöärende är också mycket beklaglig.
Herr talman! Sanningen är — tvärtemot vad Ivar Franzén säger — att naturvårdsverket och regeringen säger att Lemi inte skall särbehandlas. I stället skall Lemi behandlas precis som alla andra system.

Herr talman! Jag inledde mitt första inlägg här med att visa på de väsensskilda tolkningar som finns när det gäller att bedöma en eftermontering av en katalysator, som trots allt utgör en bit av ett avgasreningssystem. Det gäller alltså inte Lemi-systemet. Självklart är det en naturnödvändighet för naturvårdsverket att hävda detta. Jag har följt ärendet länge, och jag har deltagit i debatten därför att jag vet hur många bilar praktiskt fungerar i detta sammanhang. Jag har sett motorer på taxibilar som är synnerligen välbehållna efter 400 000 kilometers körning. Det är ett mycket slående bevis för att detta med korrosion och liknande knappast är någonting som man utröner bättre vid 80 000 kilometer än vid 400 000 kilometer. Det krav som har ställts på varje motorfamilj saknar således all rim och reson. Det är ju ändå så, att det i dag finns ett mycket stort intresse världen över för det här systemet. Jag vill inte hävda att Lemi-systemet ger just den eller den effekten. Men den slutsats jag kan dra är att systemet har mycket stora möjligheter. Skall då inte vi som vill värna miljön se till att det verkligen blir den utveckling av Lemi-systemet som är så angelägen när det gäller att dra nytta av fördelarna av systemet på detta område? Det gäller att bl.a. skapa en marknad -— låt vara att denna kan vara begränsad - för detta. Man måste ju ha en viss kontroll över det hela. Därmed får vi också erfarenheter av storskalig drift, samtidigt som vi får mycket goda möjligheter till uppföljning. Det är vad det i dag handlar om. Men i stället står man kategoriskt fast vid naturvårdsverkets tolkning av bilavgasförordningen — ingenting annat hjälper. Man skall göra någonting som inte ens finns i sinnevärlden när det gäller kraven på att få detta certifierat. Man har, som sagt, tittat på amerikanska modeller — såvitt jag kan utläsa av de papper som varit tillgängliga för mig. Vidare finns det väldigt många exempel på att Lemi-vätskan kan ge goda resultat i fråga om våra dieselmotorer. Det finns ju frihet i det avseendet. Jag hoppas således på en utveckling i åtminstone den delen. Kanske får vi då det bevis som behövs för att de stelbenta tolkningarna skall kunna mjukas upp vad gäller våra bensinmotorer. Jag vill upprepa att jag knappast känner till någon annan miljöåtgärd som är självfinansierande. Det är mycket märkligt om vi som vill värna miljön inte skulle göra särskilda insatser för sådana åtgärder som betalar sig själva. Visserligen förlorar statskassan en del i bensinskatt, men det må det vara värt att förbättra miljön och samtidigt minska importen av olja.
Herr talman! Just därför att Lemi-systemet kanske skulle kunna innebära ett mycket värdefullt tillskott — jag har nämligen inte påstått motsatsen, eftersom jag inte vet det — är det så beklagligt att Lemi AB inte vill gå med på att göra ett storskaleförsök i samråd med naturvårdsverket och Svensk Bilprovning enligt den lagstiftning som gäller i Sverige.

Herr talman! Hadar Cars har ställt frågor till mig om vilka initiativ regeringen ämnar ta för att stärka det internationella miljösamarbetet med särskild tonvikt på samarbetet i Europa. Jag välkomnar interpellationen, som ger riksdagen och mig tillfälle att diskutera en mycket viktig del av miljöpolitiken. Skogsdöd, algblomning och klimatförändringar är bara några exempel på att miljöskador oftast är gränsöverskridande och endast kan lösas i samförstånd mellan länder. Låt mig till en början erinra om vad som sägs om de internationella miljöfrågorna i regeringens miljöproposition från i våras och som riksdagen ställde sig bakom. Det nationella och internationella arbetet med miljöfrågorna måste gå hand i hand. Det är nödvändigt att alla länder gemensamt söker bemästra de globala och regionala miljöproblemen och att det internationella arbetet bedrivs effektivt och målinriktat. Sverige har sedan lång tid hårt engagerat sig i det internationella miljösamarbetet. Sverige är part i ca 100 styrelser, förhandlings-, arbetsoch expertgrupper inom olika mellanstatliga organisationer med global, regional eller subregional anslutning samt i skilda konventioner. I dessa fora deltar vi aktivt och många gånger som en ledande och initiativtagande nation. Låt mig i detta sammanhang också understryka vikten av det omfattande och värdefulla miljösamarbete som bedrivs av folkrörelser, ideella organisationer och vetenskapliga institutioner. Det är ofta i sådana fora viktiga frågor först tas upp till internationell behandling, och de bidrar med sitt arbete till att skapa attitydförändringar i olika länder. De globala miljöfrågorna växer i betydelse. Världskommissionen för miljö och utveckling, som kom till på bl.a. svenskt initiativ, färdigställde sin rapport Vår gemensamma framtid våren 1987. Sverige driver nu bl.a. i nära nordisk samverkan aktivt att organ inom FN-systemet och nationella regeringar vid utformningen av politik och program skall beakta rapportens huvudbudskap: människans framtid är beroende av en varaktigt hållbar utveckling. Vid 1987 års generalförsamling föreslog Sverige att FN överväger att ordna en global konferens om miljö och utveckling år 1992. Vi har goda förhoppningar att FN senare i höst skall fatta ett positivt beslut i denna fråga. En viktig uppgift blir att verka för att en ny miljökonferens blir handlingsinriktad till sin uppläggning och uppnår goda resultat. Det internationella miljötekniska institutet, som nu inleder sin verksamhet, har till uppgift att ytterligare driva på utvecklingen. Herr talman! Det är en glädje för mig att i denna debatt kunna tillkännage att regeringen nu har utsett ledningen för institutet. Till ordförande i styrelsen har utsetts professorn och universitetskanslern Gunnar Brodin och till direktör professorn och chefen för Beijerinstitutet Gordon Goodman. De mycket stora risker som sammanhänger med en klimatförändring som följd av människans påverkan framstår alltmer som ett av de stora hoten mot människans miljö. Regeringen ser mycket allvarligt på denna fråga och har bl.a. därför bidragit till att finansiera ett internationellt sekretariat om global förändring inom ramen för Kungl. Vetenskapsakademien. Regeringen avser att ge hög prioritet åt denna fråga i det internationella arbetet, som numera är alltmer uppmärksammat av världens regeringar. En annan global fråga av största betydelse är skyddet av det stratosfära ozonlagret och minskningen av CFC-användningen. Det är vår avsikt att starkt driva kraven på en internationell avveckling av CFC inom det s.k. Montrealprotokollets ram i syfte att få andra länder att följa den avvecklingstakt som vi i Sverige bestämt, dvs. en fullständig avveckling fram till år 1995: Ett snabbt stopp på CFC-användningen är också ett viktigt bidrag för att begränsa den globala klimatförändringen. Sverige fäster stor vikt vid miljösamarbetet i OECD, inte minst på kemikalieområdet. Jag vill också påminna om att Sverige år 1987 föreslog att en speciell transportoch miljökonferens anordnas av OECD och den europeiska transportministerkonferensen, ECMT. Vi har fått gehör för detta förslag och arbetar nu för att konferensen skall nå konstruktiva resultat. Samarbetet med våra grannstater om skyddet av den marina miljön i Östersjön och Nordsjön har intensifierats under senare år. Sverige har ofta varit initiativtagare och pådrivande samt aktivt medverkat till ökade åtaganden från strandstaterna att minska sina utsläpp. Vid miljöministerkonferensen för Nordsjön i november 1987 och för Östersjön i februari 1988 — den senare tillkom för övrigt på svenskt initiativ — har ytterligare åtaganden fastställts. Miljöarbetet på alleuropeisk nivå spelar stor roll och hänger mycket nära samman med den svenska miljöpolitikens utformning. Sverige var en av initiativtagarna till konventionen om långväga luftföroreningar och bl.a. protokollet om nedskärning av svavelutsläppen. Arbetet går nu vidare. I början av nästa vecka äger ett ministermöte rum inom konventionens ram, då ett första stegets kväveprotokoll— också det bl.a. ett svenskt förslag — skall undertecknas. Vi kommer samtidigt att tillsammans med likasinnade även underteckna en deklaration om att vi är beredda att acceptera väsentligt hårdare gränsvärden än vad protokollet föreskriver i sitt första steg. Från nordisk sida kommer vi också då att föreslå att ett ambitiöst internationellt samarbete påbörjas vad gäller dels de s.k. kritiska belastningsgränserna-— vad naturen tål —, dels att finna kostnadseffektiva lösningar för regionens försurningsproblem, som underlag för steg två i den internationellt rättsliga regleringen av utsläpp av försurande luftföroreningar. Regeringen är av uppfattningen att så stor del av miljösamarbetet i Europa som möjligt skall omfatta såväl Östsom Västeuropa. Det är därför vi fäster så stor vikt vid samarbetet i sådana organ som ECE och den alleuropeiska luftföroreningskonventionen och inom Europeiska säkerhetskonferensens ram. Det är också i det ljuset man skall se Sveriges samarbete med EG på miljöområdet. Inom ramen för regeringens allmänna politik vad gäller den västeuropeiska integrationen spelar miljöfrågorna en allt större roll. Utvecklingen inom EG är nu inne i ett intressant skede. När EG:s regeringschefer i slutet av 1985 enades om den s.k. Europeiska enhetsakten kom miljöskyddet att särskilt framhävas. Under senare tid har också EG fattat viktiga miljöbeslut, t.ex. vad gäller rökgasrening för stora förbränningsanläggningar. 5. Den 20 september i år avgjorde EG-domstolen ett uppmärksammat mål som riktats mot Danmark vad gäller krav på returglassystem för öl och läskedrycker. Utslaget blev en seger för Danmark och måste uppfattas som tämligen långtgående i beaktande av miljöintressen i förhållande till andra EG-intressen. Rent allmänt kan konstateras, att genom utvecklingen inom EG har motsträviga medlemmar tvingats inse att den s.k. inre marknaden i många fall kräver en högre skyddsnivå än man skulle ha varit beredd att överväga enbart med hänsyn till miljön. Sveriges samarbete med EFTA och EG på miljösidan har stärkts under senare år. Sverige stöttade aktivt det holländska förslaget att sammankalla en västeuropeisk miljöministerkonferens i Noordwijk i oktober 1987 och spelade i egenskap av ordförande i EFTA en central roll för konferensens framgång. Arbetet bedrivs nu vidare — med bl.a. regelbundna möten på hög tjänstemannanivå — och ett nytt miljöministermöte planeras att äga rum under år 1989. I detta arbete har Sverige varit — och är — tongivande. Miljöoch energidepartementet har tagit initiativ till en jämförande analys av EG:s miljöpolitik och den svenska miljöpolitiken. De svenska kontakterna med bl.a. EG-kommissionen kommer att bli tätare. På några områden har svenska erfarenheter och lösningar vunnit EG:s intresse och sedan återkommit i Kommissionsförslag till medlemsländerna. Självfallet är vår strävan att där förutsättningar finns söka enas om gemensamma regler och åtaganden. Som jag redan har sagt ovan sker ju dessutom den största delen av det miljövårdsarbetet i regionala och globala fora, där såväl EFTA som EG-länderna deltar. I en del fall är det dock ofrånkomligt att Sverige och EG intar olika hållningar. Även mellan EG-länderna är detta möjligt i många miljöfrågor enligt den reviderade Romtraktaten. Jag ser inte heller detta som något avgörande eller stort hinder för ett närmare samarbete. När starka miljöskäl talar för att vi i Sverige måste vidta åtgärder som avviker från EG:s kommer vi att göra så, som var fallet med avgasrening av personbilar. Det viktiga är att vi i god tid informerar bl.a. EG och gör allvarliga försök att komma fram till gemensamma lösningar. Det nordiska miljösamarbetet har intensifierats under senare år. Återigen är det Sverige som är pådrivande i arbetet. Den svenska regeringens syn i sakfrågorna är känd för riksdagens ledamöter sedan behandlingen av regeringens miljöproposition i våras. Som alla vet innebär dock varje förhandling ett givande och tagande, och man når i allmänhet inte så långt som man själv önskar. Regeringen fäster vidare stor vikt vid de bilaterala kontakterna, främst med länderna i vårt närområde. Bl.a. håller nu ett regeringsavtal med Sovjetunionen på att framförhandlas. Låg mig, herr talman, avslutningsvis försäkra Hadar Cars att regeringen även framöver avser att aktivt delta i det internationella miljövårdssamarbetet. Det är alldeles uppenbart att vi inte utan långtgående internationella överenskommelser kan lösa de miljöproblem Sverige står inför.

Herr talman! Jag vill framföra mitt tack för ett utförligt och i flera avseenden klarläggande svar från statsrådet Dahl. Jag vill, liksom hon, understryka miljöfrågornas globala betydelse. Inte minst gäller det kampen mot koldioxiderna, mot den drivhuseffekt som jorden kan komma att utsättas för och som redan är på väg. Det är därför bra att Birgitta Dahl anger att regeringen ser mycket allvarligt på den frågan. Att hon i svaret också gav en del upplysningar om personfrågor av intresse för riksdagen i den här saken var också trevligt. Jag vill erinra om att Torontokonferensen konstaterade, att drivhuseffekten — om den utvecklas i full skala — vore en katastrof som endast kunde jämföras med fullt kärnvapenkrig. Det är en ganska långtgående jämförelse för att komma från vetenskapsmän. Därför är det en naturlig önskan att också vi i Sverige bidrar till att reducera riskerna för en omfattande växthuseffekt. Riksdagen har ju fattat beslut om att vi inte skall öka utsläppen av koldioxid, och jag utgår ifrån att regeringen är inställd på det. Om regeringen ser drivhuseffekten så allvarligt som statsrådet anger kommer man — det utgår jag ifrån — att vidta alla åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid från svensk sida, så att vi verkligen ger vårt bidrag till att undvika de faror som drivhuseffekten medför. Jag noterar också det positiva svaret när det gäller freon, CFC-gaserna. Montreal-protokollet är i och för sig bra, men det var inte särskilt långtgående. Det har sagts mig att EG skulle vara berett att uppfylla det protokollet — men självfallet kan jag vara felorienterad på den punkten. Men även om EG är berett att uppfylla det protokollet tycker jag inte att detta är tillräckligt. Det gläder mig därför att kunna notera att EG:s industriorganisation, där Industriförbundet och SAF är medlemmar, för sin del förklarat sig beredd att vara med om att kraven skärps. Det öppnar förvisso möjligheter. Jag tycker bara att det är synd att Sverige inte på samma sätt som medlemsstaterna kan vara med i de diskussioner som på det här området förs inom EG. Det är bra, herr talman, att vi snart får en jämförelse av miljöreglerna inom Sverige och EG. I sitt svar konstaterar statsrådet för det första att miljöfrågorna får allt större betydelse inom den västeuropeiska integrationen. För det andra nämns det i svaret att utvecklingen inom EG nu är inne i ett intressant skede och att EG redan i 1985 års enhetsakt särskilt framhöll miljöskyddet. För det tredje sägs att EG under senare tid fattat viktiga miljöbeslut, bl.a. när det gäller kampen mot luftföroreningar. För det fjärde konstateras att EG:s miljöpolitik inte bör ses som något stort eller avgörande hinder för ett närmare samarbete mellan Sverige och EG. För det femte framhåller statsrådet Dahl att de svenska kontakterna med EG-kommissionen om miljöfrågorna kommer att bli tätare. För det sjätte säger Birgitta Dahl, om jag förstod rätt, att Sverige inom miljöområdet eftersträvar gemensamma lösningar med EG. Jag noterar allt detta med tillfredsställelse; jag tycker det är bra om jag får bekräftat att jag på dessa punkter har uppfattat svaret rätt vad gäller regeringens ambitioner. Jag tror också att vi gemensamt kan glädja oss åt att en person som i de här sammanhangen länge fungerat som bromskloss — jag tänker på Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher — att döma av de uttalanden hon nyligen gjort skulle ha vaknat upp i miljöfrågorna. Vi har ännu inte sett några konkreta resultat av det, men det är självfallet av stort värde om hon inte bara muntligt utan också i handling skulle visa sig mer intresserad av att komma till rätta med miljöproblemen än hon hittills varit. Birgitta Dahl hävdar att svenska erfarenheter och lösningar inom miljöområdet vunnit EG:s intresse och återkommit i kommissionsförslag. Jag tycker det vore intressant att höra vad statsrådet här syftar på. Det är naturligtvis roligt för denna kammare att veta vilka kommissionsförslag som Sverige kan ta åt sig, i varje fall, en del av äran av.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga om statsrådet planerar att göra en översyn av Sveriges internationella miljöbevakning. Ambassaderna har ju lantbruksråd som ser närmare både på lantbruksfrågorna och på miljön. Men efter departementsförändringen här i Sverige kanske det vore lämpligt att se över den bevakningen och också att intensifiera den. Hadar Cars efterlyste en dynamik i näringslivet som skulle ge tillväxt och därmed också vara bra för en miljöförbättring. Brundtlandrapporten ger ju möjligheter av ett helt annat slag än restriktioner för näringslivet.

Jag skulle gärna vilja vända på resonemanget att vi först måste ha tillväxt och därmed få pengar att klara miljön — i själva verket är det så att hårda miljökrav kommer att leda till en tillväxt som är av ett gott innehåll och både förnyar industrin och räddar vår värld. Sverige har en framsynt energipolitik. Vi har beslutat om ett uthålligt energisystem i Brundtlandrapportens anda, dock med en viss fördröjning som jag mycket beklagar. Men internationellt har Sverige en slagsida åt det icke hållbara systemets sida. Vi är väl företrädda i de internationella organ som arbetar för kärnkraften. Jag tänker då på FN:s atomenergiorgan i Wien, IAEA, och också på internationella strålskyddsunionen, ICRP. Det är mycket viktigt att vi balanserar våra åtaganden där med ett stort och extra kraftfullt åtagande när det gäller förnybar energi, vilket bättre stämmer överens med Sveriges riksdags beslut. Jag har självi FN kontaktat de organ som arbetar med ”new and renewable energy sources”, dvs. nya och förnybara energikällor. De lever ett ganska anonymt liv, och man sade också att det inte fanns något större stöd från svensk sida för detta. Jag skulle gärna vilja få en kommentar från Birgitta Dahl om hon har planer på att förstärka Sveriges agerande internationellt just när det gäller de förnybara energikällorna.